Herr talman! Bo Lundgren tycker att det är litet konstigt att man å ena sidan säger att reglerna inte är tillräckligt långtgående när det gäller bostadsrättsföreningar med strimlade lån och å andra sidan säger att de är för hårda mot de äldre bostadsrättsföreningarna. Han säger att detta möjligen kan tyda på att man hamnat på en riktig avvägning, på en medelväg så att säga. Men det är ju inte så, Bo Lundgren. Anledningen till att denna proposition har lagts fram är att man vill komma åt de avarter som förekommer på detta område, där man försöker utnyttja skattesystemets brister för att tillgodogöra sig stora skattefördelar. Men även med de föreslagna åtgärderna kommer det fortsättningsvis att vara fördelaktigt att köpa in sig i ett andelshus. Det ger även fortsättningsvis stora möjligheter att utnyttja reparationsavdrag, och man kommer fortfarande att ha stor glädje av att strimla lånen. Budgetministerns dilemma har varit — och detta dilemma upplever även skatteutskottets majoritet — att man inte kan ta till ordentliga åtgärder mot avarter, eftersom detta skulle drabba även dem som inte bör drabbas.

Men man borde ju ha kunnat göra en avgränsning mot de äldre föreningarna och ta till den skärpning av beskattningen som behövdes för att komma till rätta med avarterna.
Herr talman! Jag skall ta upp det som Bo Lundgren sade om att utskottet är enigt när det gäller att ändra reglerna till stöd för enskilt ägda privathus, så att man får samma förmåner vid ombyggnad som vid nybyggnad av enskilt ägda hyreshus. Jag beklagar att socialdemokraterna i utskottet på den punkten skrivit sig samman med majoriteten. Finansieringen är nämligen en av hörnpelarna då det gäller frågan om en social bostadspolitik.

Vi vill på sikt ta bort alla möjligheter till statligt stöd, statliga lån, till subventioner för enskilda fastighetsägare. Vi gör det med utgångspunkt i vår grundläggande syn på bostaden som en social rättighet och som en angelägenhet för samhället att svara för invånarnas bostadsförsörjning, att ge dem rätten till en bra bostad till ett rimligt pris. Det går icke att förena en sådan målsättning med ett fortsatt enskilt ägande, och allra minst går det att förena med att fortsätta att bygga på de förmåner som privata fastighetsägare redan har.

Herr talman! Vi reservanter anser att det är olyckligt att man inte har klarat upp gränsdragningen mellan det som vi betecknar som avarter och de reguljärt bildade bostadsrättsföreningarna. Det kunde vara intressant att läsa upp vad någon av remissinstanserna sagt om detta, och då väljer jag en som väl måste betecknas som neutral i sammanhanget, nämligen länsstyrelsen här i Stockholms län. Länsstyrelsen skriver: ”Lagförslaget innebär att dubbelbeskattning införs för vissa delägare i bostadsföreningar. Det syftar till att begränsa effekten av de stora ränteavdrag som ofta åtnjuts av delägare i bostadsföreningar med fördelade lån. Som motpost till ränteavdrag för lån på ofta 100 000-tals kronor efter 10-12 96 ter sig den föreslagna intäktsschablonen dock mycket blygsam. Å andra sidan kan den troligen i betydligt större utsträckning än som anges i propositionen medföra kännbara höjningar av taxeringen för medlemmar i äldre föreningar med låg belåning av fastigheten. Dessa medlemmar utgörs regelmässigt av äldre personer ofta med folkpension som huvudsaklig inkomstkälla. Beskattningen måste för dessa kännas synnerligen orättvis eftersom några personliga lån inte existerar och följaktligen inte heller några ränteavdrag. Dessutom medför den schablonbeskattning av fastigheten som sker hos föreningen i dessa fall ofta en avsevärd skattebelastning som medlemmarna måste betala solidariskt.” Sådana är alltså effekterna av det förslag som budgetministern lagt. Vi menar att man skulle ha klarat av gränsdragningen mellan föreningar med fördelade lån, s.k. strimlade lån, och de gamla, traditionellt tillkomna bostadsrättsföreningarna.
Herr talman! Repliken från Bo Lundgren var den vanliga, den traditionella när vi diskuterar bostadspolitik. Då hänvisar moderaterna alltid till att de har en annan syn på dessa frågor än kommunisterna. Ja, vi har olika syn på dessa frågor, och det föranleder mig, herr talman, att helt kort redovisa vår syn. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna är medvetna om att man inte slutgiltigt löser alla de problem som finns i samband med bostadsfrågan med det system och den marknadsekonomi som nu råder. Vi vet att bara en socialistisk planekonomi kan skapa förutsättningar för en god lösning av bostadsfrågan, där man på ett riktigt och rättvist sätt tillvaratar de fördelar som olika boendeformer har. Det är bara den vägen man får en lösning som i jämlikhetens och solidaritetens anda ger alla tillgång till en bra och billig bostad som passar olika människors behov och önskemål. Produktionen och fördelningen av bostäder i den socialistiska ekonomin kommer att styras av helt andra faktorer än de som styr på dagens bostadsmarknad med dess okontrollerbara mekanismer. Den marknadsekonomiska efterfrågan som i stor utsträckning styr i dag kommer att ersättas med en bedömning av det verkliga sociala behovet av bostäder. Där kommer även småhusboendet att ha en stor plats. Vi är alltså inte motståndare till småhusboende, tvärtom. Fördelningen av bostäder kommer emellertid att frikopplas från konsumenternas köpkraft. Standarden och utrymmesbehoven för olika hushållskategorier, närheten till arbetsplatser, övergripande miljösynpunkter m.m. blir i stället avgörande. Herr talman! Jag har velat erinra om detta mot bakgrund av de förstuckna meningar som alltid kommer när man med hänvisning till skillnader i ideologisk grundsyn söker avfärda vänsterpartiet kommunisternas bostadspolitik och förslag till förändringar av bostadspolitiken.

Herr talman! Ett mål att eftersträva när det gäller bostadsbeskattning är att försöka göra de ekonomiska villkoren mellan olika boendeformer och upplåtelseformer så lik värda som möjligt. Bostadsbeskattningens utformning och differentieringen av det statliga lånestödet är de medel som samhället har att arbeta med för att nå det målet. Tre förslag som syftar till att skapa bättre balans i kostnadshänseende mellan olika boendeformer behandlas i det betänkande vi diskuterar i dag. Det gäller dels beskattningen för medlemmar i bostadsrättsföreningar och delägare i andelshus, dels en begränsning av den omedelbara avdragsrätten för ombyggnad och reparationer i flerfamiljshus med statliga lån. När det gäller begränsningen av den omedelbara avdragsrätten kan jag fatta mig kort. Utskottet är enigt om att tillstyrka propositionsförslaget, med den ändring som ett bifall till Kjell Mattssons motion 1979/80:10 innebär. Ombyggnadsoch reparationskostnader som ryms inom det godkända låneunderlaget skall alltså aktiveras och medge årliga värdeminskningsavdrag, medan reparationskostnader därutöver får dras av omedelbart. De regler som nu föreslås på det här området bör medföra att det inte längre blir möjligt att vid reparationer och ombyggnad plöja ned obeskattade vinster och inkomster från annan verksamhet i samma utsträckning som tidigare. De stötande inslagen av fastighetsförvärv med obeskattade pengar kommer rimligen att minska. De förslag som finns i propositionen som folkpartiregeringen framlade i våras för att skapa rättvisare regler för beskattning av s.k. andelshus och bostadsföreningar med fördelade lån, kunde utskottet inte bli enigt om.

Tre skäl åberopas för avslagsyrkandet. 1. Förslaget är dåligt underbyggt. 2. Det går inte tillräckligt långt när det gäller ”strimlorna”. 3. Det drabbar omotiverat även en del äldre bostadsrätter. Den här kritiken har redan bemötts. Jag skall bara tillägga ett par saker.

Jag tror att även reservanterna kan medge att en helt invändningsfri metod är svår att finna hur många remisser man än företar, och det är nödvändigt att någonting görs snabbt. Även strimlade lån kan se ganska olika ut, och det gör att en generell metod inte alltid är lätt att finna. Reservanterna menar också att det här förslaget inte går tillräckligt långt när det gäller att motverka icke avsedda förmåner med fördelade lån. Men den uppfattningen är inte obestridd. Det finns betydande grupper av människor som menar att den här typen av bostadsföreningar nu kommer att drabbas av en orättvis dubbelbeskattning, först genom föreningens generella intäktsbeskattning och sedan genom den nu föreslagna personliga skatten på den boendes andel av föreningens förmögenhet. Jag kan inte underlåta att göra samma reflektion som Bo Lundgren, dvs. att regeringsförslaget kanske har hamnat ganska rätt. Eftersom det uttryckligen anges vara ett provisorium kan eventuellt negativa erfarenheter leda till förändringar. Och det behöver ju inte ta så lång tid. Slutligen menar reservanterna att även bostadsrättsinnehavare i äldre föreningar kommer att drabbas i väsentligt högre grad än vad som antas i förslaget. Tyvärr ger den tillgängliga statistiken inte klara besked på den punkten. Utskottet noterar dock — som också Bo Lundgren sade — att den sammanlagda skatten på föreningen och delägarna inte blir högre än den som motsvarar en normal avkastning på det kapital som är nedlagt i fastigheterna. Det finns också all anledning att observera det förhållandet att en del äldre föreningar med starkt nedamorterade lån så att säga har strimlat sig själva genom försäljning av andelar till relativt höga priser. Det är svårt att göra en avgränsning mellan dessa självstrimlade lån och de äkta strimlorna. Det är också ett besvärligt avvägningsproblem. Den som anser det föreliggande förslaget för ”milt” för föreningar med formellt fördelade lån bör rimligtvis inte beklaga sig över förslagets effekt för de självstrimlade föreningarna. Men även i detta fall får erfarenheterna visa om det behöver göras några justeringar. Det finns kanske bättre lösningar, men många gånger är det så att det bästa, om det nu finns, inte får stå i vägen för det goda. Det bästa får inte bli det godas fiende. Om man gör några justeringar längre fram, kan man också ta hänsyn till resultatet av 1981 års fastighetstaxering, som förmodligen kan komma att beröra också den här kategorin av bostäder. Sammanfattningsvis tror jag man vågar förvänta att ett bifall till utskottsmajoritetens förslag kommer att förbättra bostadsbeskattningen på ett par av de områden där nu gällande regler utnyttjats på ett sätt som lagstiftningen inte avsett och som av människor i allmänhet har upplevts som stötande och orättvist. Men jag skall gärna erkänna att vägen fram till en fullt rättvis beskattning av alla boendeformer är lång. Den mer omfattande översyn av hela bostadsbeskattningen, som en del remissinstanser efterlyst, har åtskilligt fog för sig. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till skatteutskottets förslag i dess betänkande nr 11.

Herr talman! När riksdagen i dag har att ta ställning till skatteutskottets betänkande nr 11, gäller det en fråga som diskuterats väldigt mycket både i riksdagen och i den allmänna politiska debatten. Bostadspolitiken och bostadsbeskattningen berör ju de allra flesta och har därför mycket brett intresse hos allmänheten. I den proposition 1978/79:209 som utgör grunden till utskottsbetänkandet tas framför allt fram tre frågor, nämligen avdragsprinciperna för reparation av andelshus, beskattningsprinciperna för andelar i bostadsrättsföreningar samt avdragsprinciperna för vissa lånefinansierade reparationer och beträffande räntesubventionerna för ombyggnader. När det gäller den sistnämnda frågan har utskottet enhälligt tillstyrkt propositionen i detta avsnitt. Detta är så mycket mer glädjande som det även på denna punkt förelåg ett motionsyrkande om avslag från socialdemokraterna. Genom det förslag som på denna punkt föreligger så kommer den omedelbara avdragsrätten att slopas för reparationskostnader som finansierats med statligt lånestöd. Beslutet kommer att innebära minskad spekulation och ett för de allra flesta bättre finansieringssystem. Det är därför jag med tillfredsställelse ser att utskottet på denna punkt har enats. På de andra två punkterna föreligger det en reservation från socialdemokraterna. Över detta är jag ganska förvånad med tanke på den diskussion som tidigare förts kring dessa frågor och där den allmänna uppfattningen varit att man skulle försöka åstadkomma en förändring. I motionen 1979/80:36 av socialdemokraterna hemställs att propositionen avslås och att riksdagen hos regeringen anhåller om ett bättre underbyggt förslag till en ändrad bostadsbeskattning. Som jag tidigare sade kan klart konstateras att bred enighet sedan länge rått om att snara åtgärder erfordras för att motverka de ej avsedda skattelättnader som kan uppnås genom konstruktionerna med andelshus och bostadsrättsföreningar med fördelade lån. Beträffande andelshusen innebär propositionen enligt utskottets uppfattning en rimlig begränsning av de alltför stora skattelättnader som den omedelbara avdragsrätten för genomgripande reparationer f. n. kan medföra. Utskottet är medvetet om att kostnaderna för saneringen av det äldre bostadsbeståndet kan vara höga, särskilt i fråga om kulturhus och liknande bebyggelse som det från samhällets synpunkt är angeläget att bevara. Ändrade avdragsregler kan givetvis i det enskilda fallet påverka förutsättningarna för att genomföra önskvärda åtgärder. Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som kan anses behövliga. Även beträffande de fördelade lånen har åtgärder krävts från ett flertal partier. Med hänsyn till de mycket olika förhållanden som kan råda inom detta område är det inte självklart hur de nya reglerna kommer att verka i de enskilda fallen. Det krav som Rune Carlstein ställde på att man skulle arbeta fram ett system, som klart angav gränsen mellan vad som är tillåtet och vad som är avart, är svårt att tillgodose, inte minst på grund av att frågorna inte likartade i alla sammanhang. Utskottets majoritet har inte minst med utgångspunkt i de krav som tidigare ställts ansett att de åtgärder som nu — på denna punkt — föreslås i propositionen bör genomföras. Samtidigt vill jag mycket starkt understryka vikten av att resultaten av de nya reglerna följs med stor uppmärksamhet. Skulle utfallet bli ett annat än vad som förutsatts är det angeläget att förslag till ändringar snabbt kan framläggas. Centerpartiet står bakom utskottets förslag. Även om förslaget inte på alla punkter är fullt tillfredsställande, anser vi att propositionens förslag innebär en klar förbättring. Med beaktande av kravet på en noggrann uppföljning av tillämpningen yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 11:

Herr talman! Frågan om Kockums AB:s förlustavdrag har stötts och blötts i mer än ett halvt års tid. Men även om de flesta har bakgrunden klar för sig är det nog nödvändigt att för sammanhangets skull göra en kort rekapitulation. I samband med statens övertagande i våras av Kockums varvsrörelse var vi många här i riksdagen som tyckte det var egendomligt om staten förutom en miljardsatsning för att rädda företaget även skulle gå miste om stora skatteintäkter genom att förlustavdragen skulle kunna kvittas mot framtida vinster hos Rest-Kockums eller Skåne-Gripen AB, som namnet numera är. Det väcktes några motioner i frågan, och den socialdemokratiska gick ut på ett omedelbart stopp för möjligheten till att utnyttja förlustavdrag i samband med företagsöverlåtelser. Den moderata motionen var mera just moderat, och vi föreslog att regeringen borde överväga att i avtalet mellan staten och Kockums föreskriva skyldighet för Kockums att efter hand inleverera eventuellt uppkommande skattevinster. Därmed kunde vi få en test på om förlustavdragen, som inte omnämndes i avtalet eller propositionen, hade varit med i diskussionen när avtalet träffades. Efter tillstyrkan från näringsutskottet och skatteutskottet beslöt som bekant riksdagen den 18 maj att uppdra åt regeringen att omförhandla med Kockums om förlustavdragen på sätt som föreslagits i moderatmotionen. Man medgav dock, och det är viktigt, att regeringen fick sluta avtalet med Kockums även om överläggningarna beträffande förlustavdragen inte ledde till åsyftat resultat. Omförhandlingarna ledde inte till något, och slutligt avtal mellan regeringen och Kockums träffades den 15 juni. Riksdagen godkände vid behandlingen av Kockumspropositionen den 18 maj också skatteutskottets betänkande, vari man sade sig vara beredd pröva en lagstiftning rörande förlustavdragsrätter så att dessa i det aktuella fallet skulle elimineras fr.o.m. 1980 års taxering, för den händelse omförhandlingen inte resulterade. Den 19 september sammanträdde så det gamla skatteutskottet och rekommenderade lagstiftning syftande till förbud för aktiebolag och ekonomisk förening som helt eller till huvudsaklig del överlåter sin verksamhet eller tillgångarna däri att utnyttja förlustavdrag mot framtida överskott. Riksskatteverket skulle i vissa fall kunna lämna dispens för att neutralisera icke önskvärda retroaktiva effekter. Lyckligtvis beslöt utskottet, på moderat initiativ, att inhämta yttranden från en del myndigheter och organisationer. Samtliga remissinstanser, varav märks Svenska konsultföreningen, Föreningen Auktoriserade revisorer, kommerskollegium och kammarrätten i Stockholm, var negativa. Kritiken sköt huvudsakligen in sig på följande punkter: 1. Lagstiftningsförslaget har en retroaktiv karaktär, vilket, bl.a. med tanke på den nya grundlagen mot retroaktiv lagstiftning som träder i kraft vid kommande årsskifte, inger grava betänkligheter. 2. En lagstiftning bör föregås av en noggrann utredning. — Och det hade ju inte varit fallet. 3. Lagförslaget är alldeles för vittomfattande och kan få många svårbedömda negativa effekter för näringslivet. Efter denna massiva kritik har det nyvalda skatteutskottets majoritet ändrat lagförslaget så till vida, att det nu enbart skall gälla när ett företag helt eller till huvudsaklig del överlåter sin verksamhet eller tillgångarna däri till den offentliga sektorn. Dessutom skall lagstiftningen begränsas till avtal träffade efter den 18 maj 1979. Därmed har man delvis begränsat den tredje kritiska synpunkten, som jag nyss redogjorde för, att förslaget var alldeles för vittomfattande. Men i gengäld har man klart och tydligt riktat lagstiftningen mot ett enda företag, och det strider mot den vedertagna uppfattningen att lagstiftning skall vara generell. Kritiken när det gäller de två övriga punkterna om retroaktiviteten och kravet på en allsidig utredning står kvar oförändrad. Det är närmast häpnadsväckande att man skall ha så bråttom att vårt i mitt tycke självklara krav om yttrande från lagrådet och konstitutionsutskottet inte kunde bifallas. Är man från utskottsmajoritetens sida rädd att lagenligheten i den föreslagna retroaktiviteten och också ärendets civilrättsliga konsekvenser för staten skall granskas? Ett annat förhållande som man måste kritisera är att det vid framtida överlåtelser finns möjligheter till undanmanövrer för att undvika avdragsförbudet — något som inte är möjligt i det här aktuella, redan inträffade fallet. I majoritetsskrivelsen står angivet att de nya reglerna givetvis inte bör gälla i fråga om överlåtelser som framstår som ett normalt led i ett företags verksamhet. Då frågar jag mig om det inte är ett normalt led i alla företags verksamhet att försöka sälja bort icke lönsamma grenar av en verksamhet för att därigenom trygga restens existens. Jag vill gärna ha sagt, vilket också framgår av moderatreservationen, att det är angeläget att frågan om en lagstiftning mot de icke önskvärda konsekvenserna av osund handel med förlustavdrag snarast blir föremål för utredning. Man må tycka vad man vill om Kockumsavtalet, och vi som var motionärer i våras och är reservanter i dag tycker inte att det var ett bra avtal. Nr 44 Vi anser dock att i och med att riksdagen bemyndigade regeringen att teckna Onsdagen den avtalet är det fel att nu efteråt komma och korrigera regering och riksdag. I så 5 december 1979 fall hade det varit bättre att i våras vägra godkänna avtalet. Förtroendet för regering och riksdag kommer förvisso inte att öka om nu riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag — lika litet som förra veckans beslut här i kammaren att riva upp avtalet med Sydkraft om Sölvbackaströmmarna var ägnat att stärka allmänhetens förtroende för oss politiker. Låt mig, herr talman, avslutningsvis sammanfatta vår kritik mot det föreliggande lagförslaget i fem punkter. 1. Karaktären av retroaktiv lagstiftning är påfallande och stötande. 2. Förslaget riktas mot ett enda företag, vilket strider mot all praxis att lagstiftning bör vara generell. 3. Erforderlig noggrann utredning har icke ägt rum. 4. Vid kommande fall kan man kringgå lagen, men inte i det redan inträffade, aktuella fallet. 5. Man har vägrat låta lagrådet och konstitutionsutskottet pröva lagförslaget. Detta är speciellt betänkligt med tanke på att samtliga remissinstanser avstyrker det ursprungliga lagförslaget. Med stöd av det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar är något olikt de ärenden som vanligen brukar förekomma i riksdagen. Skatteutskottet använder nämligen sin initiativrätt till att föreslå riksdagen att genomföra lagstiftningsåtgärder som kan komma att korrigera icke avsedda skattemässiga konsekvenser av affärer där staten är en av de inblandade parterna. Den lagstiftning som nu föreslås gälla i begränsad omfattning för börsnoterade företag har sedan mycket lång tid tillbaka funnits i en betydligt mera omfattande form för de s.k. fåmansbolagen. När förlustavdragen genomfördes var man nämligen medveten om att missbruk kunde förekomma, och för att förhindra att förluster skulle bli en handelsvara tillskapades regler som förhindrade andra delägare än dem som gjort förlusten att utnyttja förlustavdragen. Undantag från dessa regler finns, men de är av obetydlig omfattning. För börsnoterade företag har inte några sådana inskränkningar när det gäller att utnyttja förlustavdragen funnits. Anledningen härtill är dels att aktier ju ständigt byter ägare, dels det förhållandet att ingen bara för några få år sedan trodde att börsnoterade företag skulle börja använda förluster som handelsvara eller att sådana företag som avhänder sig sin verksamhet skulle betrakta tidigare förluster som tillgångar. Men nu har detta hänt, och då finns det verkligen anledning för lagstiftarna att försöka förhindra att börsnoterade företag ägnar sig åt sådant missbruk som man på sin tid befarade när det gällde fåmansbolagen. Anledningen till att detta otroliga har hänt är att söka i den stora förändring som skett i den 21 svenska industristrukturen och som i sin tur har många förklaringar. Ett flertal stora företag, som tidigare betraktats som mycket solida och vilkas aktier ansetts vara guldkantade papper, har efter ganska kort tid kommit på fallrepet. Stora samhälleliga insatser har fått göras för att förhindra konkurser. Dessa stora insatser från samhällets sida har självfallet ofta gjorts för att rädda sysselsättningen, men inte bara därför. En konkurs har i och för sig bedömts ha så allvarliga konsekvenser på många områden att man velat förhindra den. Inte minst gäller det konsekvenser på internationella marknader av olika slag. Den i ett kapitalistiskt system naturliga utvägen för företag som inte är solida eller som inte har möjlighet att överleva av egen kraft, nämligen konkursen, har i de stora företagens fall inte fått användas. Det är alltså skattebetalarna som fått bestå de pengar som behövts för att rädda situationen. Rättare sagt blir det framtidens skattebetalare som får göra det, eftersom staten själv fått låna upp de erforderliga pengarna. Såvitt jag kunnat bedöma har det förhållandet att staten velat förhindra konkurser i en del fall utnyttjats som förhandlingskort av den överlåtande parten, och detta inte utan framgång. Om man effektivt velat förhindra att förlustavdrag blir en handelsvara för börsnoterade företag på samma sätt som man förhindrat fåmansbolagen att missbruka rätten till förlustavdrag, så skulle givetvis alla transaktioner som kan göras i den vägen ha stoppats. Skatteutskottet anser inte detta möjligt, eftersom ägarstrukturen i de stora företagen är så annorlunda jämfört med fåmansbolagen. I ett tidigare skede tänkte sig det dåvarande skatteutskottet att göra lagstiftningen betydligt mera omfattande än det nu föreliggande förslaget. Kritik riktades mot det då föreliggande förslaget från de organisationer som avgav yttrande till utskottet — men jag vågar samtidigt säga att det i dessa yttranden knappast förekom någonting som inte utskottet hade kunnat förutse. Man framförde betänkligheter som bl.a. gick ut på att en del normala affärer som inte syftade till skatteundandragande kunde förhindras genom lagstiftningen. Man menade att den föreslagna dispensvägen skulle komma att bli regel i stället för undantag, som ju är en dispensregels normala funktion. Utskottet har tagit den kritiken på allvar och har därför begränsat lagstiftningens omfattning i det nu föreliggande förslaget. Nu är det egentligen bara de mest stötande fallen, dvs. sådana fall när skattebetalarna lyft av ett företags bekymmer eller undanröjt konkurshot, som omfattas av de ändrade reglerna. Jag kan förstå de människor som menar att samhällets representanter inte får vara hur flata som helst. Det får inte gå till på det sättet att skattebetalarna först lyfter av skulder från ett konkurshotat företag, och så övertar man det sociala ansvaret för de anställda för att därefter tillåta att de avlyftade förlusterna blir en tillgång, genom vilken man kan ta bort skatter från andra vinstgivande företag som inte tidigare haft det minsta med förlustföretaget att skaffa. Man kan naturligtvis också uttrycka detta litet mera diplomatiskt, exempelvis på sätt som Knut Wachtmeister m.fl. moderater har gjort i den motion som väckts med anledning av propositionen om förvärv av Kockums Nr 44 varvsrörelse. I motionen säger man att om propositionen följs, så kan detta Onsdagen den komma att medföra avsevärda icke önskade effekter i form av uteblivna 5 december 1979 skatteintäkter för stat och kommun.

Därmed har jag, herr talman, kommit in på de transaktioner som varit den direkta anledningen till att skatteutskottet nu har aktualiserat en ändrad lagstiftning för rätt att utnyttja förlustavdrag. När statens köp av Kockums varvsrörelse aktualiserades i våras, väcktes den motion ur vilken jag nyss läste ett citat, men det fanns också andra motioner med liknande innehåll. Frågan behandlades i näringsutskottet, som också begärde yttrande från skatteutskottet i den del där skatterna berördes. Dåvarande skatteutskottet tyckte att det i motionen av bl.a. Knut Wachtmeister framförda förslaget var en bra lösning. Men man var samtidigt på det klara med att om Kockums var ute efter ”icke önskade effekter på skattesidan”, för att använda Knut Wachtmeisters egen vokabulär, så skulle det framlagda förslaget inte räcka till. Därför utlovades också från skatteutskottets sida en prövning av möjligheterna till ändrade skatteregler att gälla fr.o.m. 1980 års taxering. Skatteutskottet, som visserligen då inte inrymde Knut Wachtmeister, var enigt. Lika enigt var näringsutskottet på den här punkten, och riksdagen accepterade också denna skrivning. För att undvika allt tal om retroaktiv lagstiftning gav man Kockums möjlighet att frånträda det tidigare avtalet, som godkänts av företaget men som inte godkänts av riksdagen. Enligt vad som upplysts i utskottet hade Kockums ingen real möjlighet att dra sig ur avtalet på annat sätt än genom en konkurs. Det är möjligt att så är fallet, men förhållandet torde ha varit detsamma även när det preliminära avtalet slöts, vilket avtal riksdagen hade anmärkningar emot. När Kockums således inte ville frånträda sitt tidigare avtal eller godta det ändringsförslag som riksdagen krävde, måste företagets förhandlare ha varit medvetna om att riksdagen skulle pröva en lag som begränsade rätten till förlustavdrag. Enligt utskottets uppfattning är det alltså i fallet Kockums — eller Skåne-Gripen, som företaget nu heter — inte fråga om någon retroaktiv lagstiftning, när förslaget till ändrad lagstiftning skulle träda i kraft först den 18 maj 1979 eller den dag då riksdagen godkände näringsutskottets betänkande. Frågan kvarstår hur det då blir med retroaktiviteten för andra företag. Denna lagändring gäller ju inte bara Skåne-Gripen, utan det är en generell lagstiftning, även om den föranletts av en viss händelse. Utskottet är av den 29 uppfattningen att knappast något företag kan ha varit ovetande om den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet. Den stora uppmärksamhet som detta ärende fått i massmedia och på annat sätt har också varit en garanti för att vetskapen nått ut om att risk förelåg för en skärpt lagstiftning på detta område att tillämpas vid 1980 års taxering. Därför tror jag att man med stor säkerhet kan säga att inget annat företag heller blir utsatt för någon retroaktiv skattelagstiftning. Som jag inledningsvis nämnde har utskottet begränsat sitt lagförslag till det mest stötande förhållandet. Det gäller de fall då skattebetalarnas pengar används för att lyfta av förlusterna och skulderna. Dessa förluster skall inte betalas en gång till av skattebetalarna genom förlustavdrag. Denna begränsning har också inneburit att någon dispensregel inte ansetts erforderlig. Utskottet är på det klara med att den förordade lagstiftningen inte löser alla problem på detta område, och man föreslår att en översyn av hela problemkomplexet med förlustavdrag kommer till stånd. När man läser reservationen till utskottsbetänkandet blir man litet fundersam, liksom när man i dag hör Knut Wachtmeister. Först motionerar man om åtgärder för att råda bot på legala skatteflyktsmöjligheter. Så görs då ett utkast till lagändring som de tillfrågade i institutionerna har vissa erinringar mot, därför att det är för omfattande. Knut Wachtmeister hade också erinringar. Kritiken tas på allvar och förslaget görs om, men då tycker reservanterna att det är för snävt och drabbar för få företag, kanske bara ett. Det är inte mycket kvar av det stolta kravet i motionen att råda bot på den legala skatteflyktsmöjligheten. När jag hört Knut Wachtmeister tycker jag att allting börjar likna den obotfärdiges förhinder. Jag tror alltså att vad Knut Wachtmeister har sagt i dag inte är mycket annat än den obotfärdiges förhinder. Han sade att det skulle vara en test på om förlusten verkligen var med i förhandlingarna. Det var därför de väckte motionen. Detta är ju ett jättestort misstroende mot statens och andras förhandlare. De skulle alltså inte ha tittat i bolagets balansräkningar, där det stod klart angivet att de här möjligheterna till förlustavdrag fanns. Det kunde alltså inte gärna vara fråga om en test, utan tolkningen av motionen måste vara en efterhandskonstruktion. Är det bråttom, frågade Knut Wachtmeister. Varför kunde man inte skicka förslaget till lagrådet och andra för att höra efter? Det är bråttom. Först har man, som Knut Wachtmeister sade, hållit på att älta detta ett halvt år, och dessutom gäller det ju 1979 års skatter. Man kan inte gärna fatta beslut om dem när man kommit en bra bit in på 1980. Jag hävdar alltså att de skäl som i dag har framförts av reservanterna inte är några verkliga skäl.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

Herr talman! Herr Wärnberg ifrågasatte om jag har en ny och annorlunda åsikt. Jag har icke ändrat åsikt. Det var emellertid en helt annan sak när vi i våras motionerade om att förlustavdragen inte borde medföra stora lättnader Nr 44 för ett företag som redan fått så mycket av staten. Onsdagen den Jag är överens med herr Wärnberg om att förlustavdraget icke bör vara en 5 december 1979 handelsvara, och jag är också överens med honom om att skattebetalarna inte bör stå för fiolerna i framtiden. Regeringen har emellertid inte lyckats vid förhandlingarna, vilket tyder på, som herr Wärnberg också sade, att frågan om förlustavdragen diskuterats. Den uppfattningen hade dock inte herr Wärnberg när vi för någon månad sedan hade hearings med de berörda parterna. På vårt håll tycker vi att det är allvarligt att lagstifta retroaktivt. Jag är av den uppfattningen att den tidpunkt då retroaktiviteten så att säga bryts i så fall icke är den 18 maj utan den 19 september. Detta att pröva att lagstifta kan inte jämföras med ett färdigt lagförslag. Min uppfattning styrks av att flertalet remissinstanser var negativt inställda mot just retroaktiviteten. Sedan till generell lagstiftning. I grundlagen finns det inte något direkt förbud mot generell lagstiftning. Men 1973, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen framlade det nya förslaget om regeringsform och riksdagsordning, skrev den dåvarande justitieministern Lennart Geijer bl.a. följande: ”Lagstiftningsvägen står således öppen bara för beslut av normkaraktär men inte för det direkta avgörandet av konkreta fall. Bestämmelsen bör därför utformas med utgångspunkt från att ett avgörande i enskilt rättskipningseller förvaltningsärende inte kan komma till stånd genom lag.” Detta om den generella lagstiftningen. Vidare säger Erik Wärnberg beträffande remisskritiken mot det första förslaget att det inte fanns någonting däri som utskottet inte förutsett tidigare. Varför har man då ändrat det ursprungliga förslaget, om man var beredd på den här kritiken? Herr talman! Eftersom min repliktid har gått ut, ber jag att få återkomma med ytterligare synpunkter.

Herr talman! Knut Wachtmeister riktade ganska kraftig kritik mot regeringens förhandlare i fallet Kockum, och jag skall inte krafsa några kastanjer ur elden för dem, för den kritiken kan vara riktig. Men Knut Wachtmeister säger samtidigt att jag icke hade en aning om huruvida den här frågan hade varit med i förhandlingarna eller inte. Det hade jag naturligtvis inte. Jag hade ingen aning om det därför att regeringens förhandlare — liksom inte heller regeringen i sin proposition — hade sagt ett enda ord om några som helst förlustavdrag. Men att man skulle behöva väcka en motion om att få bort möjligheten att utnyttja rätten till förlustavdrag för att få testat om frågan varit uppe i förhandlingar eller inte — det är väl ändå att konstruera, herr Wachtmeister. Man kunde ju ha frågat statens förhandlare. Vi har sedan frågat statens förhandlare, och de svarar att förmodligen har man pratat om saken, men man vet inte riktigt vad man har kommit fram till för resultat, om det har varit med i själva förhandlingsuppgörelsen eller inte. Det beskedet har vi fått. 31 Men jag tycker det saknar betydelse i detta sammanhang. Nu finns den här möjligheten till förlustavdrag, och eftersom herr Wachtmeister och jag är överens om att förlustavdrag inte skall vara någon handelsvara, så måste vi vidta åtgärder för att få bort handeln med förlustavdrag. Men det vill herr Wachtmeister nu inte vara med om. Han menar att nu har det blivit fråga om retroaktivitet. Vi visste precis som förut — och då var moderaterna med på det —att det fanns skäl att tro att någon skulle tala om retroaktivitet. Därför gjorde vi den ändringen att i stället för att gälla hela 1979 skulle de nya reglerna gälla från den dag då riksdagen fick vetskap om att den skulle pröva ett nytt lagförslag. Därmed har vi klarat av den kritiken. För att bemöta kritiken att ändringen var för omfattande och att man skulle få ett dispenssystem som skulle vara alldeles för stort och att man möjligen kunde förhindra en och annan normal affärstransaktion, gjorde utskottet om förslaget för att det skulle få en smalare effekt, kanske precis den smala effekt som moderaterna i ett förberedande skede ville ha, nämligen att ändringen bara skulle drabba de affärer där samhället var inblandat. Vi haralltså tillmötesgått kritiken. Kvar står nu en begränsad skara företag, i det förgångna kanske inte mer än ett eller annat företag, men i framtiden kanske något fler. Därmed är det generella kravet på lagstiftningen uppfyllt. Vi tror i utskottet att vi på detta sätt har tillfredsställt de motionärer som har velat att vi skulle förhindra att förlustavdrag blir en handelsvara plus den stora opinion ute i landet som menar att nu får det vara nog med att dela ut skattebetalarnas pengar till olika skatteflyktsåtgärder.
Herr talman! Jag behöver tydligen upprepa vad vi har sagt dels i motioner, dels i reservationen, nämligen att vi tyckte att det var ett dåligt avtal. Det tyckte vi definitivt att det var. Det var därför vi ville att regeringen skulle förhandla om, för att man skulle slippa de negativa konsekvenser som det medför att skattebetalarna får punga ut med kanske ett par hundra miljoner till på grund av minskade skatteintäkter. Min fråga kvarstår: Varför gjorde man inte ett nytt remissförfarande? Det gällde ju trots allt ett nytt lagförslag, dels begränsat i tiden, dels begränsat till den offentliga sektorn. Var man rädd för att kritiken i stort sett skulle vara densamma i fråga om det nya förslaget? Herr Wärnberg sade till mig att det var bråttom därför att det hade gått ett halvt år. Ja, det är riktigt, men jag tror inte att Skåne-Gripen under innevarande år kommer att göra några stora vinster som möjliggör några förlustavdrag. Därför hade det inte varit så förfärligt bråttom. Sedan kan man också kritisera att förlustavdragen går förlorade i ett visst fall, nämligen vid överlåtelse av tillgångarna, men inte i andra fall. Jag upprepar också den kritik som herr Wärnberg inte har kommenterat, nämligen att man i kommande fall kan kringgå lagen genom att exempelvis tillföra förlustbolag tillgångar för att på det viset inte gå miste om skatteverkningarna av förlustavdragen. Man kan dock inte göra det i det redan aktuella fallet, eftersom avtalet där redan är träffat. Min kritik kvarstår alltså trots de synpunkter som herr Wärnberg har Nr 44

Herr talman! Herr Wachtmeister sade att ”vi skrev i vår motion att man skulle försöka att förhandla om”. Men menade man då egentligen någonting med talet om att förhandla om? Jag trodde faktiskt att ni var ute för att stoppa handeln med förlustavdrag och därför ville få en omförhandling, så att inte Skåne-Gripen eller Kockums AB kunde utnyttja de förlustavdrag det var fråga om. Om ni verkligen försökte förhindra det och menade någonting med kravet på ny förhandling, måste det finnas något korrektionsmedel efteråt, ifall företaget vägrade att förhandla om. Var någon ute efter att få, som jag sade i mitt inledningsanförande, opåkallade skattefördelar, så brydde man sig naturligtvis inte om någon omförhandling. — Och det gjordes ju inte heller i det här fallet. Allt skulle ha förfallit, ifall man skulle ha följt herr Wachtmeisters nuvarande linje. Men skatteutskottet var enigt om att frågan icke fick förfalla på det här enkla sättet. Det var därför skatteutskottet sade att om det inte blir något resultat av omförhandlingen måste vi pröva om vi kan genomföra en skattelagstiftning som förhindrar just de här effekterna. Det är vad vi nu har gjort. Men nu vill alltså herr Wachtmeister icke vara med om detta. Jag kan inte tolka vad han sade på annat sätt än att han inte menade någonting med sin motion. Den var bara en stolt fana, som han skulle använda i något sammanhang -— vartill vet jag inte — men som han inte menade någonting med, eftersom han nu inte vill stå för att man skulle försöka ta bort de vinster som kunde uppstå genom förlustavdragen. Nu säger herr Wachtmeister att de ändå inte var ute efter att ta bort de vinsterna för företaget, eftersom företaget inte får några sådana under 1980 och följaktligen inte behöver göra några förlustavdrag. Men vad är det då för retroaktiv lagstiftning som vi bråkar om, om man ändå inte behöver använda sig av den vid 1980 års taxering?

Herr talman! Utskottets ordförande har här redogjort för utskottets motiv och ställningstagande i denna fråga, men eftersom det är tre partier som står bakom initiativet vill jag ändå säga några ord i detta ärende. När näringsutskottet i våras hade att behandla propositionen 1978/79:124 om förvärv av Kockums varvsrörelse begärdes ett yttrande från skatteutskottet med anledning av motioner från socialdemokraterna och från tio moderater, där man i båda motionerna krävde åtgärder för att begränsa Kockums AB:s — numera Skåne-Gripen — möjligheter att utnyttja befintliga förlustavdrag. 33 Bland undertecknarna av moderatmotionen var också en av reservanterna i det betänkande vi nu behandlar, nämligen Knut Wachtmeister. I denna motion framfördes bl.a. kravet på åtgärder för att undvika icke önskvärda skattekonsekvenser. Vid utskottsbehandlingen var utskottet enigt om att stödja det yrkande som ställts i nämnda motion från moderata samlingspartiet. Jag citerar: ”Såvitt utskottet kan bedöma utgör den komplettering av avtalet som föreslås i motionen 2265 en från olika synpunkter enkel och acceptabel lösning på det nu aktuella problemet. Ett åtagande av Kockums AB att efter hand inbetala ett belopp till staten som motsvarar framtida skattelättnader på grund av förlustavdrag förutsätter fortsatta förhandlingar mellan staten och Kockums AB. Utskottet förordar att staten tar upp sådana förhandlingar.” Sedan säger utskottet: ”Skulle dessa förhandlingar inte leda till det av utskottet avsedda resultatet, är utskottet berett att pröva frågan om lagstiftning rörande sådana begränsningar i avdragsrätten, att de kritiserade effekterna av nuvarande regler i det aktuella fallet elimineras fr.o.m. 1980 års taxering.” På den punkten var skatteutskottet enigt. Näringsutskottet och riksdagen ställde sig också bakom detta yttrande. När förhandlingarna inte gav det resultat man hade väntat samlades utskottet på nytt den 19 september för att diskutera den situation som uppstått på grund av att förhandlingarna med Kockums inte hade gett något resultat och några förändringar inte vidtagits. Utskottet diskuterade frågan vid detta tillfälle mycket noggrant, och man enades om ett förslag med syfte att begränsa förlustavdragen. För att få frågan ytterligare belyst och för att undvika ej förutsedda verkningar uppdrog utskottet åt sitt kansli att under hand inhämta yttranden i frågan från vissa myndigheter och organisationer. I de yttranden som kom in kritiserades förslaget framför allt på två punkter. Dels kritiserades att förslaget var för vittomfattande, dels kritiserades retroaktiviteten. Utskottet har med sitt slutliga förslag i stor utsträckning beaktat den kritik som framfördes i de inkomna yttrandena. Således begränsades omfattningen till avtal där den offentliga sektorn är den ena parten. Vad beträffar retroaktiviteten föreslås att lagstiftningen endast skall gälla avtal som slutförts efter den 18 maj 1979, alltså dagen efter det att riksdagen beslutat instämma i skatteutskottets av näringsutskottets framförda förslag om att pröva frågan om lagstiftning om sådan begränsning i avdragsrätten att bolags rätt till förlustavdrag i vissa fall bortfaller fr.o.m. 1980 års taxering. Därmed är det enligt min uppfattning klarlagt att förslaget inte innebär någon retroaktivitet. Vi har vid andra tillfällen klart uttalat att man skall kunna lagstifta fr.o.m. den tidpunkt då ett förslag har aviserats.

Utskottsmajoriteten har i båda dessa avseenden i stor utsträckning tagit Nr 44 hänsyn till vad remissinstanserna sagt. Onsdagen den Jag kan inte annat än beklaga att utskottet inte hela tiden kunnat stå enigti 5 december 1979 denna fråga. Utskottet inkopplades på frågan bl.a. på grund av den tidigare citerade moderatmotionen. I sitt yttrande till näringsutskottet anknöt skatteutskottet i stor utsträckning till nämnda motion. Utskottet har sedan allvarligt försökt att beakta de synpunkter som framförts i inkomna yttranden. Trots detta bröts enigheten. Ser vi på sakfrågan kan jag inte finna att någonting har framkommit som skulle föranleda utskottet att frångå den uppfattning som anfördes i yttrandet över motioner om åtgärder för att undvika icke önskvärda skattekonsekvenser. Förlustavdragen är de mest omdiskuterade avdragen. Givetvis ställs allmänhetens krav högre när den offentliga sektorn ingår som en av parterna i ett dylikt avtal. Inte minst ur den synpunkten är det angeläget att riksdagen vidtar åtgärder för att undvika att avtal där stat eller kommun ingår som den ena parten medför icke önskvärda skattekonsekvenser. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vad skatteutskottet hemställt i sitt betänkande nr 13.

Herr talman! Det initiativ från skatteutskottet som ligger på riksdagens bord för behandling i dag beställdes, kan man säga, egentligen av riksdagen den 18 maj.

Handel med förlustbolag är en olustig företeelse, och den blir inte mindre stötande när det skapas möjligheter att genomföra den i företag, vilka över huvud taget inte kunnat leva vidare om de inte fått åtnjuta mycket betydande samhällsstöd. Mot den bakgrunden är det naturligt att överväga nya regler för förlustavdragen och deras utnyttjande. Särskilt angeläget är det att snabbt skapa bättre regler än de nuvarande för de fall då samhälleliga myndigheter och intressen går in och övertar företag som måhända annars endast hade haft konkurs som alternativ. Det är inte orimligt att hävda att om stat eller kommun med stora ekonomiska insatser går in och övertar den helt dominerande delen av en verksamhet bör den återstående delen vara nollställd vid överlåtelsetidpunkten.

Denna principiella ståndpunkt ställer vi i folkpartiet oss bakom. Med hänsyn till riksdagens ganska klart uttalade beställning i maj och med 35 hänsyn till behovet av snara regler om hur man bör handskas med förlustavdragen vid samhällsövertagande av ett företags huvudsakliga verksamhet ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets förslag.
Herr talman! Jag är ledsen om jag förlänger debatten, men Erik Wärnberg ifrågasatte om vi menade något med motionen i våras. Ja, självfallet gjorde vi det, eftersom vi hade ett konkret förslag, som också enhälligt godkändes av riksdagen efter tillstyrkan av näringsoch skatteutskotten. Då riksdagen och regeringen fattade ett felaktigt beslut måste vi korrigera det efteråt, säger Erik Wärnberg. Ja, jag förstår att Erik Wärnberg gärna vill ge regeringen en näsknäpp, men jag tycker icke att det kan motivera en retroaktiv lagstiftning. Har regeringen träffat ett dåligt avtal och riksdagen godkänt det, så är det något som vi enligt min uppfattning måste acceptera. Vidare säger Erik Wärnberg att om nu inte Skåne-Gripen har någon vinst i år att kvitta mot förlustavdragen, så spelar detta med retroaktiviteten inte så stor roll. Jo, det gör det visst det, för det är en principiell fråga. Det gäller en grundlag som träder i kraft om mindre än en månad och som i alla väsentliga delar innebär förbud mot en retroaktiv lagstiftning. Därför är det felaktigt och onödigt enligt min uppfattning att nu i elfte timmen komma med ett sådant förslag. Men jag understryker ånyo att den osunda handeln med förlustbolag bör stoppas för framtiden. Det har vi understrukit i reservationen, och jag gör det en gång till. Därför tycker jag det är mycket angeläget att saken snart blir utredd, så att vi får en lagstiftning här.
Herr talman! Jag ställer mig fortfarande frågan: Menade moderaterna någonting med sin motion i våras, när de sedan inte vill fullfölja den? Man visste ju i våras om att det skulle komma kritik mot retroaktiviteten. Man visste om all den kritik som skull komma om man genomförde en skattelagstiftning. Ändå var vid den tidpunkten även moderaterna införstådda med att om Skåne-Gripen inte gick med på förhandlingar skulle riksdagen vidta någon annan åtgärd, så att man vann motionärernas syften inte bara i den socialdemokratiska motionen utan också i den moderata. Jag har aldrig i den här frågan dikterats av någon önskan att ge regeringen en näsknäpp, utan jag har hela tiden dikterats av en strävan att skatteutskottet skall stå vid sitt löfte. Om den av riksdagen gjorda anmärkningen och om de förutsättningar som gällde när riksdagen tog sitt beslut den 18 maj icke uppfylls måste skatteutskottet uppfylla sitt löfte. Det är jag verkligen angelägen om. Jag är dessutom verkligen angelägen om att de skattebetalare som får vara med och betala det här kalaset inte skall behöva betala det en gång till, därför att ni moderater under åberopande av rent formella hinder vill springa ifrån syftet med er motion. Jag vill starkt betona att när riksdagen godkände avtalet utan den ändring som moderaterna föreslagit låg bakom det ning för att nå samma syfte. Onsdagen den

Herr talman! Människans undermedvetna är många gånger en intressant företeelse. I går satt jag och undrade varför konstitutionsutskottets betänkande nr 20 påminde mig om rysk 1800-talskonst. Sammanhanget klarnade snabbt. Det finns en berömd målning av konstnären Ilja Repin. Den visar en scen med snö och döda soldater från rysk-turkiska kriget 1877-1879. Titeln är ”Allt lugnt i Schipka-passet”. Begreppet ”allt lugnt i Schipka” har sedan dess använts för att beteckna en situation, där myndigheter söker dölja problem och missförhållanden genom att påstå att de inte finns. Där har vi associationen med konstitutionsutskottet. Det har inte märkt upplösningen i rättsapparaten. Det har inte märkt sprickorna och förvittringstendenserna i lagligheten. Det har inte märkt hur människorna alltmer reagerar mot detta. Det har inte lyssnat till den debatt som sedan länge förs om dessa ting. För utskottets ledamöter existerar inte problemet. Allt är lugnt i Schipka. Nu är emellertid det tråkiga att utskottets attityd inte kan skyllas på okunnighet. År efter år har både från vpk och från annat håll dessa problem utförligt tagits upp. Vi har med exempel efter exempel visat på försummelser, dåligt genomslag för lagar, uppenbara felaktigheter som aldrig rättas till. Utskottet har på sitt bord haft handlingar av vilka sådana ting otvetydigt framgått. Men på 100 år har utskottet aldrig förmått sig till några synpunkter påt.ex. JO:s ämbetsberättelser. Och under mina nästan tio år i riksdagen har jag aldrig hört att utskottet haft den minsta lilla kritiska viskning att komma med mot ämbetsmän eller samhällsapparater. Utskottet t.o.m. koketterar med sitt ointresse genom att inte ens förhandsanmäla någon talare som skall debattera med vpk i detta ärende. Man väntar med det till samma dag, i förvissningen om att sådana här små struntsaker kan man avfärda med en taletid på sex minuter. Enligt mitt enkla förstånd är det just på ett konstitutionsutskott som det ankommer att aktivt följa rättsdebatten, att försvara grundlagens anda och medborgarnas rättigheter, att visa vaksamhet mot brister i rättspraxis. Under min tid i riksdagen har jag tyvärr inte funnit att utskottets ledamöter har detta som vägledning. När man ser deras passiva attityd, deras mekaniska uppställning till ämbetsmännens och byråkratins försvar, får man snarast intrycket att de håller på att kvalificera sig själva för kungl. Nordstjärneorden. Vpk kan inte godta en sådan inställning. Man kan inte längre med bibehållet samvete underlåta att ta itu med dessa problem. Det är en parlamentets skyldighet, och man uppger en viktig parlamentarisk befogenhet om man i tid och otid skall låta sig ledas av solidaritet med byråkratin. Kärnanii de krav som vpk för fram i sina motioner i detta ärende är följande: JO-ämbetet i sin nuvarande form är helt otillräckligt för den rättsliga kontrollen och kampen mot missförhållandena. Det är den första punkten. Den andra punkten är att de många missgreppen och övergreppen i det administrativa rättssystemet måste åtgärdas. En kontrollprocedur måste tillskapas. Låt oss börja med JO-ämbetet. Det inrättades en gång som ett riksdagens självständiga organ, ett organ till medborgarnas försvar mot en mäktig byråkrati. Författningshistoriskt är ämbetet en intressant företeelse. Tidens tand har emellertid också verkat på det ärevördiga JO-ämbetet. Det uppvisar allt fler svagheter. Dess resurser är helt otillräckliga. De offentliga apparaterna, liksom lagar, bestämmelser och praxis har blivit ett mycket stort område, i vars undervegetation diverse felaktigheter och maktmissbruk brett ut sig. JO-ämbetet klarar f. n. inte detta, av en rad olika skäl JO:s resurser för inspektioner har blivit sämre och nödvändiggör starkare selektion. Samtidigt visar emellertid bl.a. årets JO:s ämbetsberättelse på att när man gör litet djupare stickprov ute på förvaltningarna, blir resultaten av sådana undersökningar ofta högst oroande och beklämmande. Det visar på ett starkt behov av mer bred och systematisk granskning av förvaltningsväsendet. Vi har här i riksdagen egentligen ingen verklig uppföljning av våra beslut. Vi sitter här och tror att när vi har beslutat så följs våra beslut mekaniskt av förvaltningsapparaterna. Så är ingalunda fallet. På område efter område visar det sig att förvaltningen missuppfattar, vägrar förstå eller rent av struntar i våra avsikter. Vad som behövs är en systematisk uppföljning av främst alla nya lagar och beslut och dessutom en granskning av att de tillämpas i grundlagens anda. Allt detta kräver en starkare instans och ett mer organiserat system för rapporter till riksdagen. Jag finner det därför direkt stötande, när utskottet försöker försvara den nuvarande ordningen med att hänvisa till att JO-ämbetet bör präglas av, som man säger, personlig karaktär. Yttrandet går tillbaka på en passus i reciten. Sådant tal är vad man kallar snömos. Att hålla en byråkratisk övermakt under kontroll är en fråga om resurser, självständighet och civilkurage. Det är definitivt inte en fråga om att skapa personlig atmosfär — som om nu en uppgift skulle kunna fullgöras bättre ju färre som sysslade med den och ju mindre brett och systematiskt den fullföljdes. JO-ämbetet har tappat i anseende ute bland medborgarna. Detta är obestridligt. Det kan man inte blunda för. JO har också tappat respekt i den högre byråkratin. JO uppfattas som tandlös och tämligen ofarlig. Hans anmärkningar bemöts med axelryckningar. Också sättet att behandla anmälningar och reagera på missförhållanden kan utsättas för stark kritik. Där har dock även riksdagen och konstitutionsutskottet ett stort ansvar. De har alltid förhållit sig passiva och tysta på denna punkt. Varken JO eller JK är i dag de instanser riksdagen och den politiska exekutiven i landet behöver. Alltmer har de — och då särskilt JK — framstått som obenägna att ingripa mot den högre byråkratins maktmissbruk. JO och JK har blivit delar i förvaltningskarriärerna snarare än självständiga och starka kontrollinstanser. Det var ingen slump, när en åklagare i strid med bestämmelserna vägrade åtala polisprovokatören Winqvist för hans sabotage mot ett flygplan. Och det var ingen slump när JO fann att åklagare Robért felaktiga handlande inte föranledde någon åtgärd från JO. JO böjde sig för makten i den besvärliga och pinsamma IB-härvan. Det var ingen slump, när JO godtog att samhällets spetsar skulle få skattefria förmåner av ett stort flygbolag. Man ifrågasätter inte höga herrars privilegier. Det är ingen slump, när JO står passiv inför de domar där kommunala tjänstemän frias trots att de av privata firmors företrädare uppvaktats med gåvor och förmåner för tusentals kronor. Det måste vara tyst och lugnt kring den kommunala korruptionen — vi skall inte ha någon finsk Saloraaffär här hemma. Och man kan med smärtsam säkerhet förutse vad som blir följden av att energiminister Petri JO-anmälts för brott mot offentlighetsprincipen och förvaltningslagen. Det blir som vanligt ingenting. En minister och kammarrättspresident i Sverige kan bara inte göra fel. Herr talman! Förtroendet för rätten och rättsstatligheten är onekligen rubbad. Ännu har det kanske inte skett på ett djupgående sätt, men tendensen är allvarlig. Detta återfaller på demokratins anseende. Det är riksdagens sak att ta ansvar för och åtgärda sådana ting. Därför menar vpk att det gamla JO-ämbetet spelat ut sin roll. Det bör ersättas med en kontrollinstans, som har kapacitet och självständighet att mer systematiskt ta itu med fel och brister i rättssystemen. Vi anser också att en särskild kommission borde göra en översyn av förhållandena inom förvaltningen ur dessa synvinklar. Slutligen menar vi att den administrativa rättskipningen inte längre kan få fortsätta som hittills. Det visar sig i allt fler fall vara synnerligen besvärligt att garantera korrekta förvaltningsrättsliga beslut. Lagar och bestämmelser kan alltför fritt vridas och saboteras inom ramen för detta interna rättssystem. Därför borde man tillskapa möjlighet att i allmän domstol överpröva förvaltningsbeslutens laglighet. Sådana system finns i en rad andra länder. De har den fördelen att ordentliga möjligheter skapas för den drabbade parten att i offentliga förhandlingar och som en formellt likaberättigad part föra talan. Detta är ägnat att stärka insynen. Det bör vara en spärr mot ovidkommande maktpolitiska hänsyn i den administrativa rättskipningen. Låt mig, herr talman, sluta med några mer principiella statsrättsliga reflexioner. Många människor här i Sverige lever under illusionen, att den offentliga kontrollen av och funktionen hos rättssystemen i Sverige skulle vara bättre, mer demokratiska än i andra länder. Allt fler blir emellertid varse, att det inte stämmer. Inslag i den svenska rättstillämpningen blir också allt oftare föremål för pinsam uppmärksamhet utomlands. Det gäller inte minst den nu sorgligt ryktbara undantagslagen, som skapat rättsprivilegier för de högre ämbetsmännen i landet. Allmänt gäller att byråkratins ställning i Sverige i själva verket är starkare än i många andra jämförbara länder. Den svenska grundlagen är faktiskt uppbyggd så, att den åt de ledande ämbetsmännen skapar ett stort och självständigt revir, där riksdagen har ytterst små möjligheter att ta sig in. Detta är något som står i motsättning till vad som gäller i många andra länder. Några medlemmar av vpk-gruppen här i riksdagen gjorde i våras en resa till Italien för att studera det italienska parlamentet. Det var, tyckte vi efteråt, väl använda stipendiepengar. Det var ytterst intressant att studera kontrasten mellan svensk och italiensk grundlag och praxis. Den italienska konstitutionen ger t.ex. parlamentet oinskränkt rätt att tillsätta granskningskommissioner, som kan gå in i förvaltningen för att kartlägga problem och missförhållanden. Det är parlament och inte regering som utser kommissioner och offentliga utredningar. Sådana kommissioner kan föranstalta om förhör med tjänstemän, i vilka dessa automatiskt står under sanningsförsäkran. Över huvud taget är parlamentets befogenheter och roll i författningssystemet mycket starkare understrukna och garanterade än i Sverige. Bakom allt detta ligger givetvis erfarenheterna från Mussoliniregimen. Man vet i Italien vad som kan ske om demokratins självförsvar försvagas och medborgarrätten urholkas. Även om förhållandena är och har varit annorlunda här i Sverige, tror jag att det är en erfarenhet som vi här i landet bättre borde ta vara på. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motioner i detta ärende.

Herr talman! Först en korrigering av vad Jörn Svensson sade beträffande ordensväsendet. Han sade att han trodde att vi i konstitutionsutskottet försökte kvalificera oss för Nordstjärneorden. Det är inte så lätt att göra det, eftersom ordensväsendet har avskaffats i vad avser svenska medborgare. Vidare klagade Jörn Svensson på att ingen annan talare hade förhandsanmält sig. Ja, det utskottsbetänkande som framlagts är enhälligt, och under sådana förhållanden kan man inte på förhand med säkerhet veta om det kommer att bli någon debatt i kammaren. Vad mig personligen beträffar var jag inte här i Stockholm i går eftermiddag och hade alltså ingen möjlighet att kontrollera, om Jörn Svensson hade anmält sig eller ej. Nu har Jörn Svensson lämnat en lång redogörelse för hur eländigt rättsläget enligt hans mening är i det här landet. Om hans omdömen vore generellt giltiga, skulle det naturligtvis vara illa. Men enligt min mening är det dess bättre inte så. Jörn Svensson ger en vrångbild av verkligheten. Så bedrövligt som han vill göra gällande är det inte, och jag är övertygad om att en jämförelse mellan rättsläget i det land han nämnde, Italien, och i Sverige säkerligen inte skulle utfalla till Sveriges nackdel. Naturligtvis är det därmed inte sagt att det inte finns brister även i vårt rättssystem i olika avseenden. Det begås fel då och då. Fel skall naturligtvis beivras, och grunderna enligt vilka fel begås bör ibland ses över så att nya fel kan förebyggas. I vpk-motionerna föreslår man en del åtgärder som man tror skulle ha en positiv verkan. Bl. a. vill man, som vi hört, avskaffa JO-ämbetet. Jag har mycket svårt att förstå hur rättsskyddet skulle förstärkas genom ett avskaffande av ett av de extraordinära rättskontrollerande organ som vi har. Ifrån konstitutionsutskottets sida anser vi att JO-institutionen är mycket värdefull. Det innebär naturligtvis inte att vi inbillar oss att de former som JO-ämbetet verkar under just nu är de för alla tider bästa. Det kan bli tillfälle att se över JO-institutionen igen, även om det inte är så länge sedan vi gjorde det, för tre fyra år sedan. Det har emellertid från regeringens sida signalerats en utredning som skall se över frågan om ämbetsansvaret. Den utredningen skall också enligt uppgift ta upp JO:s och JK:s möjligheter att beivra fel som begås av tjänstemän. Innan vi i utskottet tar ställning till en ny utredning om JO-ämbetet vill vi gärna att utredningen om ämbetsansvaret åtminstone skall komma en bit på väg, för det är onekligen så — det var Jörn Svensson också inne på — att det finns ett nära samband mellan JO:s och JK:s möjligheter att verka och utformningen av ämbetsansvaret. Det finns också en del annat i vpk-motionerna. Bl. a. hemställer man om en särskild kommission som skall granska lagars tillämpning och rättspraxis i allmänhet hos offentliga myndigheter och institutioner. Såvitt jag kan förstå skulle detta vara en gigantisk uppgift att ålägga en kommission. Det förefaller vara närmast omöjligt för en kommission — hur den än är uppbyggd — att göra en sådan översyn av förvaltningstillämpningen inom hela förvaltningsområdet. F. ö. är det så att förvaltningslagen, som inte heller är så gammal, redan är föremål för översyn. Innan utskottet tar ställning till några ytterligare åtgärder på det här området vill utskottet avvakta vad som kommer ut av den nya utredningen om förvaltningslagen. Vi tror alltså inte att rättsläget i alla avseenden och i alla detaljer är gott. Men vi är fullständigt övertygade om att Jörn Svenssons skildring är en våldsam överdrift. Och med hänvisning till det pågående utredningsarbetet och utskottets uttalade önskan att bevara JO-ämbetet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande försöker komma ifrån problematiken. Men han känner sig litet trängd, så därför säger han att han inte tror att allt är gott och väl. Det var bra att höra detta. Som jag mött honom här i kammaren i dessa ärenden har han alltid handlat precis som om allt var gott och väl. Jag har inte i något enda fall — hur grovt och uppenbart det än varit — kunnat förmå Bertil Fiskesjö att erkänna att JO eller någon annan högre tjänsteman begått någon felaktighet. I alla de exempel som jag anfört under många debatter här i kammaren har han alltså ställt sig på den officiella meningens sida. Låt mig sedan säga att detta med ordensväsendet var vad man kallar en metafor, dvs. en symbolisk bild. Visserligen kan man avskaffa ordnar, men för den skull avskaffar man inte ordensväsendets anda, den falska serviliteten och lojaliteten mot dem som sitter ovanför en. Och det var detta jag avsåg. Bertil Fiskesjö vill på ett som jag tycker litet egendomligt sätt göra gällande att huvudpunkten i vpk:s förslag är att avskaffa JO-ämbetet — punkt och slut. Sedan säger han att konstitutionsutskottet vill ha det kvar. Men det är inte alls detta som frågan gäller. Vi vill avskaffa JO-ämbetet för att skapa ett effektivare och starkare kontrollinstrument, som skall granska mer fortlöpande och systematiskt och som också skall rapportera till riksdagen på ett annorlunda sätt. Det är vad motionen handlar om i detta stycke — inte blott och bart ett avskaffande av något som redan existerar. Bertil Fiskesjö tar sin tillflykt till ett gammalt kärt argument, nämligen att det nu har tillsatts en utredning som skall utvärdera ämbetsansvaret. O ja, vi känner till den utredningen väl. När nämligen det kritiska klimatet i fråga om den s.k. undantagslagen blev sådant att marken började bränna under fötterna på dem inom justititedepartementet, gick man in med en sådan här utredning. Och man gjorde det i lagom tid innan frågan om undantagslagen behandlas nästa vecka. Avsikten med den manövern är alltså mycket uppenbar. Denna utredning är inte någonting som Bertil Fiskesjö och de som står på hans sida skall åberopa i det här sammanhanget. Ni har ju aldrig velat ha denna utredning — den är framtvingad av opinionen. Tidigare har ni inte velat vidgå att undantagslagen var ett brott mot grundläggande rättsprinciper. Det är först nu, när det blivit oroligt och när den kritik som Bertil Fiskesjö avfärdar stiger, som ni går med på en sådan utredning. Sedan säger Bertil Fiskesjö att jag ger en vrångbild av rättsförhållandena här i landet. Det kan man ju alltid påstå. Men vore det inte bättre om Bertil Fiskesjö ägnade sig åt att ta upp de exempel som jag så många gånger —jag tror tillsammans ett dussintal — har anfört under debatter här i kammaren och där jag ställt frågan till konstitutionsutskottet och i förekommande fall justitieutskottet: Anser ni att denna praxis är riktig, att det är så här lagar skall tillämpas? Jag har aldrig fått något svar. Jag ställde den frågan i debatten om JO:s ämbetsberättelse härförleden. Där fanns det ett fall som hade stort konstitutionellt intresse. Det gällde att en kommunal myndighet förhindrat en föräldraorganisation att sätta upp ett meddelande på en barnstugas anslagstavla om en aktuell aktion för bättre barntillsyn. Där hade JO sagt att det låg inom den kommunala myndighetens rätt att förbjuda att ett sådant meddelande sattes upp på anslagstavlan, dvs. att förbjuda föräldrar och medborgare att kommunicera med varandra och med daghemspersonalen i en fråga som gällde kamp för bättre barntillsyn. Jag ställde då frågan till Bertil Fiskesjö: Vad blir följden om vi godtar detta som en praxis? Måste inte följden bli en inskränkning i yttrandefriheten och i medborgarnas möjligheter att fritt meddela sig med varandra? Och är inte detta till nackdel? Borde inte riksdagen säga att JO här har solidariserat sig med makten och myndigheten och mot medborgarna på ett sätt som förefaller oss tvivelaktigt? Jag ställde den frågan därför att jag tyckte att just detta speciella ärende, som jag nu åberopar, hade ett stort symbolvärde. Det var av stor principiell vikt och belyste väldigt mycket av den kritik som jag och andra vpk:are framfört i dessa sammanhang. Men det enda svar jag fick var det vanliga. När man ställer en fråga konkret så solidariserar sig konstitutionsutskottet och dess ordförande med nästan mekanisk hundraprocentighet med makten — aldrig med medborgarna. Sedan må man tala så mycket man vill om medborgarnas rättssäkerhet, vikten av att medborgarna har insyn osv. Det gäller föga — när man i de praktiska fallen förhåller sig på sådant sätt som här.
Herr talman! Det här med Nordstjärneorden var en metafor som jag inte riktigt hade förstått, enligt Jörn Svensson. Utskottet är under alla omständigheter servilt mot dem som sitter ovanför, tror jag orden föll. Man kan ju fråga sig vilka det är som sitter ovanför konstitutionsutskottet. Det är ledamöterna i den här kammaren och inga andra. Sedan drog Jörn Svensson upp en debatt om JO:s arbete men inte bara det utan också om riksdagens behandling av JO:s ämbetsberättelse. Den diskussionen har vi fört många gånger tidigare, och Jörn Svensson vet mycket väl vilka motiv som jag har angivit för det sätt på vilket konstitutionsutskottet behandlar ämbetsberättelsen. Jag har understrukit gång på gång att den omständigheten att utskottet inte uttalar någon anmärkning mot en eller annan justitieombudsman icke innebär att utskottet eller riksdagen på varje punkt eller i varje detalj ställer sig bakom JO:s agerande. Dessutom måste Jörn Svensson medge, om han skall vara rättvis, att jag då och då har gått ifrån den principen och plockat upp de fall som Jörn Svensson har använt sig av i kritiken mot JO. Jag gjorde det inte i den senaste JO-debatten, men i den vi hade dessförinnan bemötte jag även i sak Jörn Svensson punkt för punkt. Den väntade utredningen om ämbetsansvar skall naturligtvis inte bara syssla med den s.k. undantagslagen utan också med en lång rad andra frågor och bl.a., som jag sade i mitt tidigare anförande, med JO:s och JK:s möjligheter att beivra brott av statstjänstemän. När Jörn Svensson så höjde pekfingret mot just mig när det gällde undantagslagen, var det nog litet oförsiktigt. Jag råkar faktiskt ha skrivit under en motion till förra riksmötet, där det krävs att denna lag skall avskaffas. Om Jörn Svensson vill mönstra indignation på den punkten, så får han vända sig åt annat håll.

Herr talman! Bertil Fiskesjö fortsätter sin teknik att försöka förvandla politiska realiteter och maktpolitiska problem till statsrättsliga formaliteter. Jag råkar också ha mig bekant att över konstitutionsutskottet står formellt ingen annan än riksdagen. Men det var inte det jag avsåg, utan jag avsåg det förhållande som man brukar kalla för undersåtlighet, dvs. en absolut obenägenhet att angripa de maktcentra som i olika sammanhang missbrukar sin makt. Det var det saken gällde.

Jag har kontrasterat denna godtrogenhet-— eller blindhet eller falska lojalitet eller vad det nu är — gentemot det förhållandet att ute bland medborgarna uppfattas de här problemen på ett helt annat sätt. Det håller på att sprida sig en misstro mot svensk förvaltning och den svenska rättsapparaten som tar sig uttryck i den offentliga debatten och som för länge sedan borde ha uppmärksammats på ett annat sätt. Den debatten pekar på företeelser som kräver verkliga åtgärder och inte bara allmänna deklarationer, och det är detta som så att säga är poängen i vpk:s framställning i denna sak. Låt mig till sist, herr talman, vända mig litet grand från Bertil Fiskesjö och i stället till företrädarna i utskottet och i kammaren för det socialdemokratiska partiet. Arbetarklassen och folkflertalet i det här landet är de som i första hand drabbas av brister i rättssystemet och av övergrepp från enskilda ämbetsmän och från byråkratin, av felaktiga tillämpningar av lagar och av missförstånd i fråga om riksdagens avsikter med lagstiftningen. Jag har svårt att förstå, från min politiska utgångspunkt, att de människorna och deras förhållanden gynnas av att de socialdemokratiska representanterna så ömsint och konsekvent sluter upp bakom avfärdandena och oviljan att se rättsproblemen i ögonen. En gammal tysk arbetarledare, August Bebel, socialdemokrat till yttermera visso, sade en gång: Att lag och laglighet upprätthålles är framför allt av vikt för de svaga i samhället. De starka behöver ingen lag. Jag tror att det vore nyttigt, om vi i arbetarrörelsen tillsammans bildade front mot de tendenser på det rättsliga området och i de byråkratiska apparaterna som med rätta väcker sådan oro ute bland folk i dag.
Herr talman! Jag har aldrig i någon av de många debatter vi har fört om det rättsliga tillståndet i vårt land påstått att det inte förekommer att tjänstemän av olika kategorier gör fel. Det vore ju löjligt att komma med ett sådant påstående, det vet vi alla mycket väl. Den omständigheten att konstitutionsutskottet avvisar vpk:s motioner innebär ju inte att vi i utskottet är mindre intresserade av de rättsliga förbållandena i landet än vad vpk är. Men vi har inte ansett oss kunna biträda de förslag som vpk rent konkret har lagt fram. Här finns t.ex. ett förslag om att avskaffa JO-ämbetet. Vi andra tycker att JO-ämbetet är en värdefull institution som kan ha sina brister och som vi skall försöka förbättra men som vi absolut inte bör avskaffa. Jörn Svensson kan inte ta den omständigheten till intäkt för att vi skulle vara mindre intresserade av rättssäkerheten här i landet än vpk. När vi hänvisar till pågående utredningar kan det naturligtvis låta litet grått och trist, men utredningsarbete är den metod vi använder för att ständigt söka oss fram till nya och bättre lösningar. Jörn Svensson skall inte ett ögonblick inbilla mig att man t.ex. genom att tillsätta en stor kommission, som enligt motionen i realiteten skulle ha till uppgift att se över rättstillämpningen i hela förvaltningen, egentligen skulle kunna åstadkomma någonting av vikt. Uppgiften är helt enkelt för opreciserad och för stor. Förslag i den här riktningen kan man förstås alltid lägga fram. De gör sig bra i propagandan, och man kan ta dem som utgångspunkt för allmänna utfall mot meningsmotståndare. Men Jörn Svenssons inlägg är ingenting annat än en orättvis feltolkning av ambitionen hos alla dem här i kammaren som inte anser sig kunna biträda vpk:s förslag varje gång de kommer upp.

Herr talman! Det är alltid intressant när man lyckas locka upp någen socialdemokrat, som känner sig träffad av att kan har solidariserat sig med de borgerliga i olika frågor. Av det kan komma många givande debatter.

För all del, det finns brister också i de allmänna domstolarna. Vi har bl.a. företrätt den uppfattningen att de i vissa specialmål,t.ex. familjerättsmål, inte är det bästa forum utan där bör kompletteras med annan sakkunskap.

Vi har praktiska exempel från vissa länder, där rättsförhållandena sannerligen inte är idealiska i övrigt —t.ex. USA och Tyska förbundsrepubliken — men där sådana överprövningssystem förekommer. Och vi har kunnat konstatera att det där har varit möjligt att avvärja följderna av förvaltningsrättsliga övergrepp — t.ex. mot politiskt oppositionella personer, som byråkratin på olika sätt har velat komma åt — genom att föra saken till den större offentlighet som överprövningen medför. Vår uppfattning på den här punkten innebär ingen övertro på det allmänna domstolsväsendet, men vi anser att man ändå klart kan se att en människa i en sådan offentlig prövning, där han eller hon är erkänd som part, normalt sett alltid står starkare än i en ensidig prövning. Jag tror inte att Hilding Johansson som företrädare för socialdemokratin kan bestrida att det alltför länge, under alltför många decennier, har gjorts alltför litet åt det svenska rättssystemet och den svenska förvaltningen för att garantera mer av demokratisk insyn. Det vore bra om jag nu lyckas reta Hilding Johansson till en större aktivitet på det området än den han har visat under de många sessioner där vi från vpk har väckt de här frågorna. Där har han också betett sig på det sättet att han inte velat vidgå att det finns anledning att framställa skarp kritik. Han har agerat där på ett sätt som stämmer överens med det som man alltför ofta iakttar bland människor som hör till det politiska etablissemanget i Sverige, nämligen att de har en sorts automatisk känsla av att de måste solidarisera sig med ämbetsmännen och byråkratin så fort det kommer kritik nerifrån.

Herr talman! Det var en synnerligen avslöjande redogörelse för Hilding Johanssons attityd. Han skall sitta still och vänta på att det skall komma fram förslag från vpk, som kan vinna hans nåd, innan han gör någonting.

Herr talman! Nu börjar det märkas att vi haft borgerliga regeringar under några år. Nu börjar propositioner komma som bygger på utredningar tillsatta av någon av de borgerliga regeringarna. Det ärende vi nu behandlar grundar sig på den av budgetminister Mundebo 1977 tillsatta enmansutredningen, monopolutredningen. Nu börjar de små, smygande stegen tas mot ökade privata vinstintressen i statlig verksamhet — oavsett om de är befogade eller ej. I det här fallet är de inte befogade. Denna proposition lades fram av folkpartiregeringen i våras, och den gäller ett upphävande av särställningarna för AB Allmänna Förlaget, Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, Swedair AB, SJ:s resebyråer och Statskonsult AB. Propositionen bygger enligt vår uppfattning på en dogmatisk liberal grundsyn, enligt vilken de fria marknadskrafterna alltid antas skapa det bästa resultatet. Utifrån denna grundsyn skildras de särställningar som vissa myndigheter och företag erhållit som någonting i sig negativt och som stridande mot marknadshushållningens principer. Monopolutredningen, vars första delbetänkande Konkurrens på lika villkor ligger till grund för propositionen, har inte kunnat påvisa att särställningarna medfört några olägenheter för allmänheten. Trots detta förs såväl i utredningsbetänkandet som i propositionen ett teoretiskt resonemang som utmynnar i förmodanden att särställningarna leder till lägre effektivitet. Vi kan inte acceptera detta ensidiga synsätt. Särställningarna har nämligen kommit till av olika, högst konkreta skäl. I vissa fall är det fråga om myndighetsutövning och en strävan att genom samordning uppnå bättre villkor och effektivitetsvinster för statsförvaltningen. I andra fall har orsaken varit att statsmakterna inte kunnat acceptera de följder som de fria marknadskrafternas spel resulterar i. Detta har exempelvis varit aktuellt när det gällt att förhindra uppkomsten av eller bryta privata monopol eller då regionalpolitiska sysselsättningsskäl förelegat. Enligt vår uppfattning kan det inte vara rimligt att genomdriva de förändringar för myndigheter och företag som föreslås i propositionen enbart utifrån allmänna och abstrakta gammalliberala principer. Det borde vara självklart att sådana åtgärder vidtas endast om det konkret går att påvisa att väsentliga fördelar står att vinna. Detta är inte fallet, utan de föreslagna förändringarna skulle i själva verket få negativa konsekvenser. I propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning har man enligt vår mening alltför lättvindigt förbigått de problem som i vissa fall skulle uppkomma för sysselsättningen och det ekonomiska resultatet i de direkt berörda myndigheterna och företagen. Likaså har man helt negligerat de risker för försämrad service och kvalitet, fördyringar och ökad arbetsbelastning som statsförvaltningen i dess helhet skulle drabbas av. Vi vill särskilt peka på de olyckliga konsekvenser som skulle uppstå, om Allmänna Förlagets särställning upphävdes. Myndigheternas utgivning av publikationer och framställning av trycksaker har reglerats centralt i olika former under de senaste 60 åren. Genom att Allmänna Förlaget inrättats har ett starkt behov av samordning och effektivisering av den statliga upphandlingen av trycksaker kunnat tillgodoses bättre än tidigare. För konsumenterna innebär det förhållandet att särställningen upphör en stor nackdel. Nu vet kunderna vart de skall vända sig då det gäller statliga publikationer. Man får därigenom en enkel och bra distribution, och marknadsföringen kan bedrivas aktivt då det gäller alla statliga prisbelagda publikationer genom insatser av marknadskonsulenter, genom utgivning av kataloger och säljbrev osv. Ett upphörande av särställningen innebär en irriterande splittring för såväl myndigheter som allmänhet. Den nu gällande ordningen gör det däremot möjligt för statens upphandlare att få en god marknadsöverblick, och fler tryckerier än tidigare har fått möjlighet att konkurrera om det statliga trycket. Allmänna Förlaget upphandlar grafiska produkter och tjänster från ca 200 företag.

Dessa företag kommer att i en hård och osystematisk marknadsmässig prövning slås ut, utan att priserna för den skull blir lägre. Centern medverkar alltså till en koncentration av företag på det grafiska området som främst kommer att drabba de mindre orterna, där det lokala underlaget i dag är för litet. Det blir främst Stockholmsområdet som kommer att gynnas av detta. Vi finner också att förslaget om att upphäva särställningen för Svenska Utbildningsförlaget Liber AB är helt oacceptabelt. Som klart framgår av utredningen Läromedelsmarknaden präglas läromedelsmarknaden av en kraftig dominans för ett privat företag, nämligen Esseltekoncernen. År 1976 svarade denna ensam för nära hälften av den totala läromedelsförsäljningen i landet. Det är anmärkningsvärt att i en situation med ett hotande privat monopol på detta för utbildningsväsendet och opinionsbildningen viktiga område föreslå åtgärder som riktar sig mot ett av de få återstående konkurrentföretagen. Även i fråga om de övriga berörda myndigheterna och företagen innebär förändringarna nackdelar. Swedair har en viktig funktion när det gäller att lösa militära flygtransportproblem i beredskapstillstånd eller krig. Företaget har byggt upp betydande personella och materiella resurser för att uppfylla de krav på transportkapacitet som följer av särställningen. Det är inte rimligt att företaget åsamkas ekonomiska förluster på grund av växlande uppfattningar hos statsmakterna. De föreslagna förändringarna skulle dessutom negativt påverka även andra av bolaget bedrivna verksamheter genom att de gemensamma omkostnaderna skulle slås ut på en mindre verksamhetsvolym. Dessutom skulle en nedskärning av underhållsorganisationen försämra möjligheterna för flera av branschens bruksflygbolag och för allmänflyget i övrigt att erhålla erforderligt underhåll. Den föreslagna förändringen för SJ:s resebyråer är också enligt vår mening helt omotiverad. Vi ser ingen anledning att ändra förutsättningarna för en verksamhet som enligt en allmän uppfattning fungerar bra. Härtill kommer att SJ:s resebyråer redan i dag i vissa hänseenden i sin verksamhet får vidkännas en del begränsningar som inte drabbar de konkurrerande resebyråerna. Med det sagda vill jag, fru talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, vilket innebär bifall till motionerna 1978 80:20 och därmed avslag på propositionen 1978/79:134.

Fru talman! Regeringen vill i sin proposition 1978/79:134 upphäva den särställning vissa företag och myndigheter i dag har, en särställning som de fått för att skydda samhälleliga intressen. Det är också en särställning som de fått för att inte de privata monopolen utifrån sina enskilda vinstintressen fritt skall få exploatera för medborgarna väsentliga intressen och behov. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion betecknar vi regeringens förslag som ett uttryck för liberal dogmatism, och vi avvisar förslaget. Socialdemokraterna hyser uppenbarligen samma uppfattning, om än av något andra skäl. De accepterar marknadshushållningens principer men avvisar ändock propositionen. I sak hamnar vi därmed på samma ståndpunkt. Vill man vara välvillig, skulle man naturligtvis kunna beteckna såväl propositionen som utskottsmajoritetens förslag som uttryck för aningslöshet och okunnighet om hur vår svenska ekonomi i dag fungerar. Det är en ekonomi som alltmer kommit att domineras av ett fåtal nationella eller multinationella bolag, sammanflätade med finanskapitalet, en ekonomi där allt färre bolag får allt större makt. Nu är det inte vare sig aningslöshet eller okunnighet från regeringens och utskottets sida. De kan inte ha varit så helt blinda för fakta. De kan inte så helt ha somnat in i regeringskansliernas korridorer att de undgått att se de accelererande monopoliseringsoch koncentrationstendenserna i det svenska näringslivet. Fru talman! Utskottsbetänkandet och propositionen är i stället uttryck för en ideologi där privatkapitalistiska företag alltid ses som förmer än statliga eller samhälleliga — en ideologi som inte tålde ljuset ens under den liberala konkurrensfilosofins mest blomstrande dagar. För den tid då — för att citera direktiven till monopolutredningens betänkande — ”sund konkurrens rådde mellan företagen i syfte att främja medborgarnas välfärd” har aldrig existerat. Det är också en ideologi som man t.o.m. sedan länge övergett vid våra nationaloch företagsekonomiska institutioner och högskolor. Där förklär man inte allsköns lönsamhetsmyter i välfärdsekonomiska tappningar. Där förklaras mer öppet att de Friedmanska recepten om välfärden för fåtalet endast kan nås på bekostnad av Bohmans svångremspolitik. Med vad motiverar man egentligen upphävandet av särställningarna för Allmänna Förlaget, Swedair, SJ:s resebyråer, Utbildningsförlaget Liber och Statskonsult AB? Utskottet skriver att målsättningen skall vara att avveckla särställningarna om inte särskilda skäl talar för dem. Då frågar man sig oroligt om den tid snart nalkas då vi får höra samma resonemang vad gäller televerket, posten och SJ. Deras monopolställning skulle upphävas av det enda skälet att de är monopolföretag. Man frågar sig: Varför appliceras inte motsvarande resonemang på en rad privata företag? Många har en helt dominerande ställning på marknaden, alltså måste dessa upphävas, företagen förstatligas och demokratiseras — så skulle man också kunna föra resonemanget. Men regeringen går den motsatta vägen. Det faktum att vissa funktioner överförts och getts en särställning i samhällslivet har naturligtvis, som Roland Sundgren redogjorde för, sina högst konkreta förklaringar och skäl. Inte bara samhälleliga, regionalpolitiska, utan också rationella för skattebetalarna som därmed fått se de samhälleliga utgifterna minskade. Ta t.ex. Utbildningsförlaget Liber. När man upphäver dess särställning kommer med största sannolikhet Esseltekoncernen att få en än mer ökad makt. Och den har redan omkring hälften av läromedelsproduktionen i sin hand. Propositionen berör också en annan sida, nämligen det faktum att man i dag inte har möjlighet att samordnat styra sina inköp utifrån just samhällsekonomiska hänsyn. Från vpk har vi tidigare förordat det. Vad skulle det t.ex. inte innebära rent samhällsekonomiskt om landsting och kommuner och statliga verk och myndigheter styrde inköpen av arbetskläder till företag som Algots Nord? Vad skulle inte det innebära för kvinnorna där och för jobben? Också om man ser till de strikt företagsekonomiska konsekvenserna och enbart ser till effektiviteten i mycket begränsad mening är regeringens förslag otillräckligt. Ett faktum som åberopats inte bara av de fackliga organisationerna i deras remissyttranden utan också RRV m.fl. Slutligen något om bevakningsmarknaden. ABAB:s särställning skall visserligen inte upphävas men väl ses över, säger man i utskottets betänkande. Fru talman! Det bäddar för ett djungelns krig på ett redan utsatt område. Det bäddar för att den privata Securitasgruppen får totalt monopol inom ett oerhört känsligt område. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till vår motion som avslår propositionen. Det kravet sammanfaller med yrkandet i socialdemokraternas reservation.

Fru talman! Roland Sundgren började sitt inlägg här med djupa brösttoner av ideologisk natur och talade om att vi nu börjar se hur de borgerliga regeringarna kommer fram med lagstiftning som representerar deras ideologiska uppfattningar. Det är väl alldeles riktigt. Varför skulle de inte göra det? Det är alltså snarare ett beröm när man konstaterar att den trepartiregering som vi nu har och dess företrädare lägger fram propositioner som ger uttryck för de allmänna värderingar som förekommer på den borgerliga sidan. Bakom den här propositionen ligger naturligtvis uppfattningen att statens och kommunernas upphandling i stort skall följa marknadsprinciper. Det reagerar nu Roland Sundgren emot, liksom reservanterna i utskottet och motionärerna.

Den socialdemokratiska regeringen — eller de socialdemokratiska regeringarna — har på sin tid på en del punkter gått ifrån de principerna. Man har av olika skäl infört en monopolställning på ett par områden, som Roland Sundgren har berört. Nu har man gjort en översyn av upphandlingssystemet, sedan man fått en del års erfarenheter. Man har låtit göra en utredning, som man har låtit remissbehandla, och detta har resulterat i en proposition, där man konstaterar att det har varit förenat med klara nackdelar att behålla den här monopolställningen, och man har undersökt i vilken utsträckning man kan avskaffa den. Det har nu alltså lagts fram ett förslag om det, där man på de flesta punkter omedelbart avskaffar monopolställningen och beträffande Swedair föreskriver en viss övergångstid. Detta är i enlighet med de allmänna principer som varit vägledande för t.ex. upphandlingskungörelsen och den tidigare politiken. Reservanterna har inte anfört särskilt starka argument. De för fram synpunkten att det inte har varit nämnvärda ekonomiska nackdelar med de här monopolen. Enligt min mening är det motsidan som skall ha bevisbördan. Det skall vara bevisat att det har varit mycket väsentliga fördelar för att man skall behålla monopolen. Men reservanterna tar den mycket konservativa ståndpunkten att monopol är berättigade och att de endast skall kunna upphävas om detta innebär mycket väsentliga fördelar. Nu har regeringen i propositionen fastlagt att det finns fördelar med att upphäva monopolsystemet, och därmed tycker jag att den frågan i stort sett är besvarad. I stället för att lägga huvudvikten vid den synpunkt som innebär att det skall bevisas vilka konkreta nackdelar som skulle uppstå efter ett upphävande, har man fört fram en del enligt min uppfattning mycket bisarra synpunkter. Man talar om att det skulle innebära sysselsättningssvårigheter i de berörda företagen. Det var bl.a. Roland Sundgren också inne på. Det har även motionärerna talat om i motionen 20. Också i reservanternas uttalande finns samma tankegång återgiven. Samtidigt säger man att de här monopolföretagen har skött upphandlingen på ett sådant sätt att den inte skulle kunna bli billigare om den sköttes på annat sätt. Men de här två synpunkterna går inte ihop. Antingen är det så att monopolföretagen har skött upphandlingen lika bra. I så fall kan ett upphävande av monopolställningen inte innebära att de förlorar möjligheterna att även i fortsättningen leverera till staten. Då är de konkurrensdugliga, och då förlorar de ju heller ingen sysselsättning. Eller också har de inte skött sina uppgifter lika effektivt, och då kan de naturligtvis förlora sysselsättning, men i så fall blir det ju ökad sysselsättning i de privata företag som eventuellt då i stället får jobben. Totalt sett blir det ingen förändring. Det är klart att de privata företagen kanske ibland med ett lägre antal anställda kan sköta samma uppgifter, och då kan det naturligtvis bli en viss minskning av sysselsättningen. Men det är väl inte ett socialdemokratiskt krav att man skall bibehålla sysselsättningen bara för dess egen skull, utan det måste väl ändå finnas ett effektivitetskrav. I den mån en verksamhet kan utföras med ett mindre antal anställda skall den således också genomföras på det sättet. Det är endast i ett speciellt arbetslöshetsläge som andra tankar kan komma fram. Vi får vara tacksamma över att socialdemokratin inte har drivit sådana tankegångar, i motsats till exempelvis den engelska fackföreningsrörelsen, där man aldrig har velat minska antalet anställda, t.ex. vid en viss maskin, även om man fick betydligt effektivare maskiner där färre arbetare kunde göra samma produktionsinsats. Jag finner alltså de skäl som anförts från socialdemokratisk sida föga bärande och dessutom inbördes motstridande. Särskilt är det märkligt att man tar ett sådant exempel som SJ:s resebyrå. I reservanternas yttrande finns inte något motiv anfört för att man skulle bibehålla den monopolställningen. Men jag delar reservanternas uppfattning, att den verksamheten nog sköts ganska bra, och jag ser inte någon fara för att SJ:s resebyrå skulle behöva minska sin arbetsstyrka vid ett upphörande av monopolställningen för dess del. Däremot kan det naturligtvis uppstå vissa problem med Liber och Allmänna Förlaget, men detta är behandlat i propositionen. Där finns också anvisningar om hur man skall pröva sig fram så att man inte förlorar vissa fördelar som har förelegat med en centralisering. Man skall kunna ha frivilliga avropsavtal osv. Frågan kommer att följas av regeringen. Med de här orden ber jag, fru talman, att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 6. Men i betänkandet behandlas också en motion som väckts av en del moderater med Erik Hovhammar som första namn. Den tar huvudsakligen upp problem rörande vissa andra företag än de som behandlats i propositionen, och jag vill med några ord beröra även dessa. I motionens yrkande nr 1 understryks angelägenheten av att fullfölja arbetet med att i största möjliga utsträckning begränsa statliga monopol och särställningar. Utskottet ansluter sig i princip till yrkandet, men understryker att ”den viljeinriktning som uttryckts i propositionen och som utskottet anslutit sig till är fullt tillräcklig för en fortsatt verksamhet på det här aktuella området”. Härmed har sålunda motionärernas önskemål tillgodosetts. Övriga yrkanden i motionen i vad avser finansutskottet har emellertid inte bifallits. Yrkandena 2 och 3 berör av riksdagen tidigare fattade beslut om arbetspsykologiska konsultinsatser i de nya arbetsmarknadsinstituten och placering av mikrofilmning av svensk dagspress. Särskilt på den sistnämnda punkten anser jag att starkt fog finns för de av motionärerna framställda yrkandena, men med hänsyn till de beslut som förhållandevis nyligen träffats häri riksdagen är det kanske inte lämpligt att just nu kräva en omprövning av besluten. Yrkandet 5 berör turisttrafiktillstånd och bohagstransporter. Den första frågan har tidigare varit föremål för behandling i trafikutskottet, som begärt att regeringen skall följa utvecklingen på området och om så behövs till riksdagen inge förslag om ändringar. Vad bohagstransporter beträffar har det faktiska monopol som hittills rått nu brutits. De två yrkandena under punkt 5 har sålunda numera tillgodosetts. Yrkandet 6 slutligen innehåller en begäran om översyn av upphandlingskungörelsen och dess tillämpning. Det kan vara motiverat att återkomma till den frågan i annat sammanhang. Med hänsyn till vad jag här anfört har vi moderater i utskottet inte ansett det nödvändigt att inta någon särståndpunkt, utan vi har kunnat ansluta oss till utskottets yttrande i dess helhet.
Fru talman! Det har ju funnits vissa skäl för dessa särställningar. Det som vi reagerar emot är den klåfingrighet som det här är fråga om. Det är alltså inte fråga om att praktiskt och ekonomiskt vinna några fördelar med att ta bort denna särställning, utan det hela har en rent ideologisk grund. Jag kan hålla med Bo Siegbahn om att politiska partier bör utgå från sina ideologier. Men då bör det också klart sägas ut att vad det här gäller är att i större utsträckning få in de privata vinstintressena, t.ex. Esselte, på det statliga området. Men jag tycker ändå att det är märkligt att ett av de borgerliga partierna — centerpartiet — har gått med på detta. Det kan väl inte vara i linje med dess ideologi om decentralisering och en aktiv regionalpolitik. Jag kan inte heller se att det finns någon centerpartist här i salen; man har tydligen totalt hukat sig. Man måste göra ideologiska eftergifter för att få vara med i den borgerliga regeringen. Men det blir mycket svårt att tro på det allmänna talet om en decentralisering och ett vaktslående om de små och medelstora företagen, sedan centerpartiet nu medverkat i en reform som kommer att innebära att det mesta koncentreras, i stor utsträckning till Stockholmsområdet. Nu säger Bo Siegbahn att det är motsidan som har bevisbördan. Ja, vilken är motsidan? Det är här fråga om förhållanden som gällt i över 60 år. Man vrider alltså klockan tillbaka mot sekelskiftet. När man ändrar på så gamla förhållanden, borde man väl ändå ha något ordentligt underlag samt praktiska och ekonomiska motiv för dessa ändringar. Att de ideologiska skälen finns är jag medveten om, och jag tycker att det klart bör understrykas att det är det saken gäller. Så till talet om sysselsättning för dess egen skull. Det blir några företag som läggs ned här och några andra som bygger ut där, utan att man vinner några större ekonomiska fördelar. Det leder till permanent utslagning — det har vi ju sett — av både företag och människor.
Fru talman! Hela Bo Siegbahns resonemang bygger på en illusion om fri konkurrens, som verkligheten för länge sedan borde ha avlivat även i huvudet på den mest inbitne liberal. Jag frågade i mitt första inlägg varför inte det resonemang som tillämpas för de statliga företagen också borde tillämpas på den privata sidan. Jag skulle vilja uppmana Bo Siegbahn att studera koncentrationsutredningarna, studera prisoch kartellnämndens rapporter och studera vad som finns dokumenterat hos näringsfrihetsombudsmannen. Var finns den fria konkurrens som Bo Siegbahn talar om? Sedan kan jag bara konstatera att vi har en helt annan grundsyn på de här frågorna. Strikt företagsekonomiska avvägningar kan bli mycket dyrbara samhälleligt. I det här fallet är det dessutom tveksamt om det är ens företagsekonomiskt motiverat. Här tillkommer ytterligare ett skäl som jag inte tog upp tidigare. Det är det faktum att nu vidgas möjligheterna för en lobbyverksamhet, någonting som vi pekat på i vår partimotion. Jag tycker, fru talman, att det är ett i grunden djupt odemokratiskt resonemang som förts. Det är ett uttryck för en djupt odemokratisk ideologi när man försöker bolla bort sysselsättningsaspekten och viktiga samhälleliga funktioner på det sättet, de facto enbart för att tillfredsställa Arbetsgivareföreningens och det privata kapitalets vinstintressen.
Fru talman! Jag är ledsen att jag glömde att ta upp några punkter som Eva Hjelmström hade med i sitt anförande. Det är en väldig skillnad mellan de företag vi nu diskuterar och televerket, som Eva Hjelmström nämnde, och dessutom privata företag. Här har vi alltså några företag som i sin verksamhet konkurrerar med andra företag ute i näringslivet. Televerket är ju till sin natur ett monopolföretag, liksom en hel del andra statliga verk — postverket osv. Det är alltså ett helt annat problem. Här är frågan: Finns det möjlighet att ha flera företag? Finns det möjlighet att ha en marknadssituation med konkurrens eller inte? Skall man sedan överföra ett monopolföretag till ett oberoende, icke statligt företag, så kan man naturligtvis diskutera det. Men det är ett helt annat problem, så det finns ingen som helst logisk konsekvens att man skulle gå till televerket i nästa steg. Att det finns monopolförhållanden i viss utsträckning i olika sammanhang inom det privata näringslivet är att beklaga. Vi får övervaka det och försöka hjälpa till så att konkurrensen bibehålls och man får de ekonomiska fördelar som en marknadsekonomi innebär. Jag tycker att vi driver den verksamheten i rätt stor utsträckning också. Så några ord till Roland Sundgren. Motsidan är naturligtvis de socialdemokrater som helt principiellt stöder monopol. Om man nu från socialdemokratisk sida här hade sagt, att låt oss gå igenom de här företagen och konstatera om de av olika praktiska eller andra skäl fortfarande måste ha monopolställning, så är jag helt överens med dem om det. Man har framhållit vissa nackdelar med att upphäva monopolställningen för Allmänna Förlaget och Liber, och jag svarar på det, att där har också regeringen varit klar över att det kan uppstå en del problem, om man tar bort de fördelar som uppstått för vissa små statliga organ när det gäller tryckning och distribution. Regeringen har också i propositionen lagt fram förslag om hur den frågan skall hanteras. Men när man här talar om allmänna principer och går mot principerna — och det är inte bara i det här fallet man gör det — har jag litet svårt att följa med. Jag vill som exempel ta ett ärende som vi hade uppe i förra veckan, där det gällde om kommunala investeringar och tjänster skall genomföras i konkurrens med anbudsförfarande eller i egen regi. Där uttalade den borgerliga utskottsmajoriteten att vi var överens om att huvudprincipen bör vara ”att produktionen genomförs efter ett upphandlingsförfarande med anbudskonkurrens”. Detta var den enda mening som socialdemokraterna icke kunde gå med på, och man reserverade sig i fråga om den. Man erkänner alltså inte att huvudprincipen skall vara konkurrens med anbudsförfarande i den kommunala verksamheten, och detta planhushållningstänkande gäller således även de företag och de frågor vi nu diskuterar. Vi står här på en annan linje och har kommit fram till att ur ekonomisk synpunkt eller ur andra synpunkter finns det ingen anledning att bibehålla ett monopol som funnits under några år — i vissa fall blott sedan 1974.
Fru talman! Det är inte ett helt annat problem. Det här är, fruktar jag, ett första steg mot upplösande också av andra viktiga samhälleliga funktioner. Vi hartidigare haft exempel på det — klåfingrigheten när det gäller Sveriges Radio exempelvis. Vi har uppfattningen att tvärtemot vad Bo Siegbahn här säger måste samhällslivet demokratiseras. Viktiga beslut om opinionsbildningen — jag tänker här på Esseltekoncernen — och om sysselsättningen på en rad olika områden måste fattas av medborgarna och inte i privata företags bolagsrum. Til syvende og sidst gäller det ju: Varför har man — vi har varit inne på det tidigare — givit de här företagen en särställning? Jo, självfallet därför att de tidigare faktiskt också av borgarna ansetts uppfylla sådana här viktiga samhälleliga funktioner. Det anser man tydligen inte i dag från den sidan.